Herr talman! Tobias Andersson har frågat om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att förbättra situationen vad gäller Sveriges efterlevnad av kvinnokonventionen och för att Sverige ska undslippa kritik från FN:s kvinnokommitté i framtiden. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Våldet ska förebyggas, och de män som begår brott mot kvinnor ska straffas. Kvinnor som utsätts för brott ska få den hjälp de behöver. För en feministisk regering kommer frågan om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor alltid att vara högt prioriterad. Därför har regeringen intensifierat arbetet. Regeringen arbetar utifrån en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Mycket har gjorts, men mer ska göras. I december förra året presenterade regeringen ett omfattande åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga våld som för att ge stöd och skydd till utsatta. Programmet innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen. Den 1 juli 2018 reformerades den svenska sexualbrottslagstiftningen. Den nya lagstiftningen bygger på frivillighet. Det krävs inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt. Enligt Brå har antalet åtal för våldtäkter sedan samtyckeslagstiftningen infördes ökat med 80 procent och antalet fällande domar med 75 procent. Kommittén som granskade Sveriges efterlevnad av konventionen välkomnar i sina slutsatser Sveriges nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och berömmer Sverige för införandet av samtyckeslagstiftningen. En viktig del av regeringens politik är att förstärka den brottsbekämpande kapaciteten. Utbyggnaden av Polismyndigheten har inneburit att myndigheten har kunnat förstärka den resurs som arbetar med bland annat våld mot kvinnor. Polismyndigheten har rekryterat cirka 350 nya utredare som är särskilt inriktade på bland annat brott i nära relation och sexualbrott. Även Åklagarmyndigheten har fått ökade resurser för att kunna utveckla sin verksamhet. Regeringen har ålagt myndigheterna att redovisa hur de säkerställer tillräckligt med resurser och kompetens i hanteringen av brott i parrelation, brott mot barn, våldtäkt mot vuxna samt köp av sexuella tjänster för att fortsatt förstärka utredningsförmågan på dessa områden. I arbetet mot mäns våld mot kvinnor är FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor ett viktigt verktyg. I internationella granskningar av Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och våra internationella åtaganden är dialog med och kunskap från det civila samhället värdefull.
Herr talman! Den 27 oktober förra året rapporterade Expressen om att FN:s kvinnokommitté riktade stark kritik mot hur Sverige efterlever kvinnokonventionen. Enligt dess mening måste regeringen göra mer för att motarbeta mäns våld mot kvinnor och straffriheten för sexualbrott. Jag lämnade in en interpellation i frågan redan när kritiken kom. Men mot bakgrund av att statsministern avgick ställdes debatten in, varför jag nu återkommer i frågan. Sedan jag först lämnade in interpellationen har Morgan Johansson både hunnit avgå och tillträda som justitieminister. Under tiden har även annan mindre smickrande statistik på området kommit. Först bör nämnas att Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Cedawnätverket har granskat hur Sverige lever upp till kvinnokonventionen och finner att flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Morgan Johansson och andra ansvariga för det Sverige vi ser i dag, präglat av grova vålds och sexualbrott på daglig basis, brukar skjuta ifrån sig sådan kritik genom att hänvisa till en påstådd ökad anmälningsbenägenhet. Denna återkommande argumentation finner dock inget stöd i den rapport som Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Cedawnätverket tog fram för att granska hur Sverige lever upp till kvinnokonventionen. I deras skuggrapport Kvinnor i Sverige 2021 - E n granskning av hur Sverige lever upp till Kv innokonventionen framgår bland annat följande: "De senaste åren har endast 5 procent av anmälda våldtäkter lett till fällande dom. Den låga andelen fällande domar i sexualbrottsmål påverkar benägenheten att anmäla brott. Enligt kvinnojourerna är förtroendet för rättsväsendet bland unga tjejer lågt och endast en bråkdel orkar med den process som en anmälan innebär. Detta gäller särskilt bland tjejer som lever med psykisk ohälsa, vilket dessa fall ofta rör sig om." Herr talman! Det är under all kritik att unga tjejer har så lågt förtroende för det rättsväsen som Morgan Johansson ansvarar för att endast en bråkdel orkar med att ens anmäla. Kritiken från FN:s kvinnokommitté och Sveriges Kvinnolobby rörande hur regeringen efterlever kvinnokonventionen får anses vara befogad. De brister som lyfts fram, inte minst rörande straffriheten för sexualbrott, har länge varit föremål för kritik från sverigedemokratiskt håll. Vi har påtalat denna utveckling samt kritiserat regeringen för bristande och uteblivna åtgärder. Herr talman! Med detta sagt är min fråga till Morgan Johansson i detta inlägg ifall han instämmer i rapportens mening att unga tjejer har lågt förtroende för rättsväsendet han ansvarar för och att det i sin tur påverkar anmälningsbenägenheten samt vad han avser att göra för att motarbeta detta.

Herr talman! I Helsingborg har antalet våldtäkter fördubblats på två år. Mellan 2017 och 2019 låg antalet på ungefär 70 anmälda fall om året. I fjol, 2021, var siffran uppe i hela 144 stycken. Bara under hösten och vintern har flera av dessa fall uppmärksammats i medier. Ett av fallen handlar om en kvinna som våldtogs av två män som filmade övergreppet och sedan spred detta i sociala medier. Där dömdes den ena till ynka två års fängelse och den andra till sluten ungdomsvård i endast åtta månader. Detta innebär att en kvinna som inte bara blivit våldtagen, utan också ytterligare förnedrad genom att gärningsmännen låtit filma och sprida detta, ett halvår senare riskerar att möta sina förövare på Helsingborgs gator igen. Herr talman! Trenden för sexualbrott i Sverige går åt helt fel håll. Faktum är att antalet anmälda våldtäktsfall under Morgan Johanssons tid som justitieminister har ökat med 40 procent. Gällande dessa siffror, herr talman, kan Morgan Johansson inte skylla på en ökad anmälningsbenägenhet. Enligt Brottsförebyggande rådet har antalet som uppger att de utsatts för sexualbrott under samma år ökat från 2 procent till 4,6 procent. Det är en ökning som procentuellt sett är betydligt större än siffrorna för antalet anmälda fall. Anmälningsbenägenheten går helt enkelt åt fel håll. Kanske handlar den försämrade anmälningsbenägenheten helt enkelt om domstolarnas oförmåga att kunna döma våldtäktsmän. År 2019 anmäldes 8 581 våldtäkter, men bara 333 ledde till en fällande dom. Det är visserligen till antalet fler domar än tidigare år. Men det innebär samtidigt att det 2019 var fler anmälda våldtäkter än någonsin som aldrig blev uppklarade. Inte ens 4 procent av samtliga anmälda våldtäkter ledde till fällande dom 2019. Herr talman! När statsrådet Morgan Johansson tillträdde i Stefan Löfvens regering för snart åtta år sedan kallades den för världens första feministiska regering. Sedan dess har antalet anmälda våldtäkter ökat med 40 procent, och över hälften av alla unga kvinnor uppger att de på grund av rädsla avstått från att gå ut ensamma. Jag kan inte benämna det på något annat sätt än som ett stort misslyckande från en regering som anser sig vara feministisk. Under de senaste åtta åren är det främst Morgan Johansson i sin roll som justitieminister i en feministisk regering som har haft ansvar för att se till att det begås färre våldtäkter i Sverige, att fler vågar anmäla och inte minst att öka tryggheten för landets kvinnor. Herr talman! Att Sverige nu får kritik från FN:s kvinnokommitté är ett resultat av att Morgan Johansson i sin roll som justitieminister inte har gjort tillräckligt. Därför ställer jag frågan till Morgan Johansson: Under din tid som justitieminister har antalet anmälda våldtäkter ökat med 40 procent, och över hälften av alla unga kvinnor uppger att de av rädsla inte vågat gå ut ensamma. Är statsrådet nöjd med brottsutvecklingen under sitt ledarskap?
Herr talman! Till att börja med vill jag ta upp jämställdhetspolitiken som sådan. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är bara så. Det är inte bara jag som säger det, utan det säger man i så gott som alla internationella bedömningar och rankningslistor. Jag tror att det senast var EU:s jämställdhetsinstitut som rankade alla länder i EU, och där kom Sverige på översta plats. Sverige var i det sammanhanget det land som kom bäst ut i den delen. Även World Economic Forum gör jämställdhetsindex som visar på att Sverige återigen är ett av de länder i hela världen som kommer ut bäst när det gäller bedömningen av jämställdheten. Detta är inga tillfälligheter. Vi socialdemokrater har jobbat med jämställdhetsfrågor under många år. De senaste 100 åren har Sverige styrts av socialdemokrater i 75 år. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är ingen tillfällighet. Det beror på att vi har byggt ut barnomsorgen på det sätt vi har gjort och föräldraförsäkringen. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen mycket högre än i de flesta andra länder. Det är banbrytande reformer som vi socialdemokrater drivit fram. Det gäller också på detta område om mäns våld mot kvinnor. Det är banbrytande reformer som vi socialdemokrater har drivit fram. Det gäller exempelvis sexköpslagen för 20 år sedan och kvinnofridslagstiftningen som också kom för 20 år sedan. Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades 1965. Det är nu länge sedan, men det finns fortfarande gott om länder där detta inte är kriminaliserat. Sedan 2018 har vi, påstår jag, en av världens strängaste lagstiftningar när det gäller sexualbrott genom den samtyckeslagstiftning som jag var med om att driva fram. Sedan har vi barnfridsbrottet från 2020, som ytterligare har skärpt lagstiftningen på området. Allt det här vet FN:s kvinnokommitté. De skriver om det, och de berömmer och hyllar Sverige för detta. Så är det, men det säger inte Sverigedemokraterna ett endaste ord om. Ni nämner inte att vi får allt detta beröm från så gott som alla som bedömer hur Sverige jobbar med jämställdhet på olika sätt. Det vill ni inte kännas vid, för hela er bild och allt ni pratar om här handlar om att svartmåla Sverige och försöka lyfta fram det som ni menar är kritik. Men i huvudsak kommer Sverige faktiskt väldigt väl ut i så gott som alla utvärderingar. Alla länder i hela världen har problem med sexuellt våld, men det är inte alla länder som tar tag i det. Det är inte heller alla länder som vågar se problemen på det sätt som vi gör. Vi har systematiskt jobbat under många år för att lyfta upp just det sexuella våldet så att fler ska våga anmäla, så att fler fall ska leda till åtal och så att fler ska få upprättelse. Just detta är en effekt av den samtyckeslagstiftning som vi drev fram. Efter att vi drev fram den 2018 har antalet åtal för våldtäkt ökat med 80 procent. Antalet fällande domar har ökat med 75 procent. Det ska då också sägas att det underlag som FN:s kvinnokommitté hade utgick från tiden före samtyckeslagstiftningen. Det som har hänt efter dess införande har de alltså inte kunnat ta in i sin bedömning. Dessutom har vi satt av ökade resurser till polis och åklagarsidan. Det handlar om 350 särskilt utsedda utredare för de särskilt utsatta brottsoffren, där våld i nära relationer men också sexualbrott generellt sett är en del. Det är en del av den utbyggnad av polisen som vi gör. Och vi kommer att fortsätta. Jag kommer till riksdagen om bara några veckor med ytterligare skärpningar när det gäller sexualbrott. Detta är en av våra allra mest prioriterade frågor.
Herr talman! Ministern väljer att fokusera mycket på samtyckeslagstiftningen, som om det skulle finnas någon motsättning mellan mig och Pontus Andersson och statsrådet i frågan. Vi står bakom denna lagstiftning. Morgan Johansson väljer också att berömma Sverige för att vi ofta rankas som ett av världens mest jämställda länder. Det är naturligtvis någonting som vi båda är stolta över. Men det finns ju andra listor, där Sverige också ofta tillhör toppskiktet, som kanske är mindre smickrande. Det gäller exempelvis dödligt skjutvapenvåld och sexualbrott, det ämne vi är här för att debattera i dag. Sverige har haft en tendens att hamna alldeles för högt upp på den listan. För att vara så pass jämställt som man vill ge sken av att Sverige är sker det alldeles för många grova sexualbrott här. Ledamoten Pontus Andersson redogjorde förtjänstfullt för statistiken rörande sexualbrott, både sett till antalet och till att anmälningsbenägenheten knappast kan påstås vara orsaken till den lavinartade ökning vi sett. Antalet anmälda våldtäkter har ökat med 40 procent under Morgan Johanssons tid vid makten, och varannan ung tjej räds att gå ut. Detta är helt fruktansvärda data, som vilken justitieminister som helst borde känna stor vånda över att ha möjliggjort och misslyckats med att motverka. Om man frågar mig, herr talman, anser jag att det är direkt anmärkningsvärt att Morgan Johansson aldrig tycks ha rannsakat sig själv och den regering han företräder. Om han hade gjort det borde han ha landat i slutsatsen att han och regeringen har misslyckats, att utvecklingen rörande såväl våld som sexualbrott fullständigt har havererat under hans styre och att han kapitalt har misslyckats med att hämma utvecklingen. Antingen har Morgan Johansson rannsakat sig själv och regeringen och landat i denna korrekta verklighetsbeskrivning men ändock känt att ändamålet, makten, helgar alla medel och valt att sitta kvar. Han har på olika sätt, det ena mer desperat än det andra, försökt sminka den gris som är resultatet av hans och tidigare regeringars politik. Antingen är det så, eller så har Morgan Johansson rannsakat sig själv och landat i att allt är bra och att regeringen är exceptionell. Alternativt har han aldrig ens förmått rannsaka sig själv. Jag vet faktiskt inte, herr talman, vilket som är värst: en politiker som inser sina misslyckanden men avstår från att erkänna dem och avvärjer desamma eller en politiker som inte är kapabel att ens tillstå minsta svaghet. Kan Morgan Johansson våga tillstå, åtminstone en gnutta, att han och regeringen misslyckats på detta område?

Herr talman! I mina öron låter det som att Morgan Johansson är nöjd med de insatser han har gjort som justitieminister, detta trots att antalet anmälda våldtäkter under hans tid har ökat med 40 procent och att hälften av alla unga kvinnor har avstått från att gå ut ensamma. Det är en sak, herr talman, att man på vissa områden genomför förändringar av lagstiftningen lite på marginalen, förvisso åt rätt håll. Men det är en annan sak att regeringen på andra sätt har bidragit till att skapa ett mer otryggt samhälle. Under Morgan Johanssons regeringstid har över 800 000 personer invandrat till Sverige. En majoritet av dessa har kommit från länder som befinner sig högt på topplistan över de farligaste länderna att leva i som kvinna. Herr talman! Jag tror inte att man byter värderingar bara för att man korsar en landsgräns. Likaså är det svårt att utbilda bort en destruktiv kultur. Den enorma ökningen av antalet våldtäkter under Morgan Johanssons regeringstid förstår man om man läser Brås rapport om den överrepresentation vid brottslighet som finns bland utrikes födda. Detta ska läggas till en migration till Sverige som under Socialdemokraternas snart åtta år vid regeringsmakten har varit alldeles för stor. Om det inte är möjligt att utbilda bort en destruktiv kultur krävs det dels att Sverige får en nettominusinvandring, dels att utvisning ska vara regel vid både våldtäkter och andra sexualbrott. Och det krävs framför allt betydligt strängare straff för sexualförbrytare. Det ska inte vara möjligt att en person som har blivit våldtagen och förnedrad bara ett halvår senare ska riskera att möta sina förövare på Helsingborgs gator igen, men så är det i dag. Morgan Johansson har haft snart åtta år på sig att förändra detta, men tyvärr har ingenting hänt med den saken.
Herr talman! Återigen hör vi den här svartmålningen av Sverige. Vi hör också försök att använda sig av missvisande statistik, skulle jag vilja säga. Tobias Andersson säger att det finns andra listor som Sverige toppar och områden där vi ligger högt bland världens länder, och så nämner han sexualbrotten. Jag vet, för jag har gått igenom den där statistiken, och jag ser hur svårt det är jämföra olika länder. Ta bara detta med sexualbrotten; det finns länder som fortfarande inte har kriminaliserat våldtäkt inom äktenskapet. Det är klart att dessa länder har lägre siffror än Sverige, där det har varit kriminaliserat sedan 1965. Det finns många länder där man bara räknar det som ett enda brott om en person begår 100 våldtäkter mot samma kvinna, exempelvis inom äktenskapet. I Sverige räknar vi det som 100 brott. Det finns länder som har en helt annorlunda sexualbrottslagstiftning än Sverige. Vi har en av världens bredaste sexualbrottslagstiftningar, där handlingar som i andra länder bedöms som sexuellt utnyttjande eller har en annan brottsrubricering i Sverige räknas som våldtäkt. Det är klart att vi då får högre tal för detta. Det är ett uttryck för den seriositet med vilken vi har tagit oss an de här frågorna och de reformer som vi har gjort. När Sverige då får högre tal till följd av detta används det som ett argument emot oss, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Sedan regeringen tillträdde 2014 har vi drivit fram de här frågorna på ett sätt som ingen annan regering har gjort. Vi drev fram den banbrytande samtyckeslagstiftningen, som alltså ledde till att antalet åtal när det gäller våldtäkter ökade med 80 procent och antalet fällande domar med 75 procent. Det är en oerhörd framgång, där vi täckte in en del av det som tidigare inte dömdes. Vi har sett till att förstärka polisen och åklagarna på ett sådant sätt att vi nu har 350 nya utredare för särskilt utsatta brottsoffer, där de här brotten är en del. Vi har också särskilda återrapporteringskrav på polis och rättsväsen. Jag vill påpeka en sak eftersom debattörerna bara slänger ur sig att förtroendet för rättsväsendet minskar och så vidare. Nej, det gör ju inte det. Förtroendet för rättsväsendet ökar. Förtroendet för polisen ökar. Förtroendet för domstolarna ligger också högt. Kasta inte bara ur er sådana här påståenden utan att ha något belägg för dem! Vi kommer förstås att fortsätta bygga ut rättsväsendet generellt sett med polis och åklagare och även fokusera speciellt på detta. Men man måste också se helheten, och här ska jag ställa en fråga till Tobias Andersson. Om Sverigedemokraterna skulle få makten i Sverige vore det en enorm backlash för allt jämställdhetsarbete. En sak som ni skulle driva fram är det gamla så kallade vårdnadsbidraget, alltså att betala kvinnor för att inte förvärvsarbeta och för att deras barn inte ska gå på förskola. Vad har detta med sexualbrott och våld mot kvinnor att göra? Jo, skapar man en ordning där man låser in kvinnor i familjerna så att de helt enkelt inte kan förvärvsarbeta har de inte heller ekonomiska förutsättningar att ta sig ut ur en destruktiv relation. Då kommer vi att få se mycket mer av sådant förtryck. Min fråga till Tobias Andersson - Pontus Andersson kan också få svara på den - är: Ser inte ni vilka destruktiva effekter på jämställdheten, med ökad risk för våld mot kvinnor, det kommer att ha om ni driver fram den typ av konservativa reformer som vårdnadsbidraget innebär?
Herr talman! Om det inte är lagen om anställningsskydd är det vårdnadsbidraget som Socialdemokraterna använder för att beskriva de misslyckanden som regeringen har bidragit till att låta ske. Stefan Löfven valde att skylla på lagen om anställningsskydd när han fick frågor om sexualbrott, och nu väljer Morgan Johansson att flytta fokus till vårdnadsbidraget. Jag hade hellre behållit fokus på den här ytterst viktiga frågan. Jag har gång efter annan under denna debatt ställt frågan om inte Morgan Johansson åtminstone lite grann kan ta på sig en skuld för att vi har sett den utveckling vi har sett. Men när detta förs fram, när statistik förs fram, när jag citerar en rapport från Sveriges Kvinnolobby - detta kallade Morgan Johansson för övrigt för att jag bara slänger mig med uttryck; det var en rapport från Sveriges Kvinnolobby som jag tydligt citerade men som Morgan Johansson tycks ha missat - och när jag och Pontus Andersson belyser den allvarliga situation vi har i Sverige i dag när det kommer till sexualbrott kallar Morgan Johansson det för att vi svartmålar Sverige. Han sätter ett stort likhetstecken mellan sig själv och Sverige. Jag älskar Sverige. Jag värnar om Sverige. Det är grundidén bakom mitt politiska engagemang. Själva grunden i mitt politiska engagemang bygger på en kärlek till Sverige som nation. Men när jag kritiserar den politik som Morgan Johansson och regeringen har bidragit till att möjliggöra, de brister som finns och den utveckling som skett under hans tid som statsråd kallar Morgan Johansson det för att svartmåla Sverige - precis som att han skulle personifiera Sverige som nation eller som stat. Jag vänder mig emot det, herr talman. Jag tycker att Morgan Johansson kan ta ansvar för sina egna misslyckanden i stället för att lyfta upp sig själv på en piedestal så hög att han likställer sig själv med Sverige som nation. Detta vänder jag mig emot.
Herr talman! Nej, Sverige är inte jag. Däremot är Sverige alla vi som bor i Sverige och som skapar vårt samhälle gemensamt. Så är det. Jag är fantastiskt stolt över det land som vi har byggt upp och som länge har präglats av socialdemokratiska värderingar. Som jag nämnde tidigare har socialdemokratin styrt i ungefär 75 av de 100 år som vi haft demokrati. Det har gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder och även ett land där vi inte heller ryggar för att lyfta på mattorna och se vad som finns under. Sverige är ett land som inriktar sig på att se om det finns sexuellt förtryck och våld mot kvinnor och hur det ser ut. Lagen ska aldrig göra halt vid hemmets tröskel - det är en grundläggande progressiv socialdemokratisk värdering som vi har haft under alla år. Det är det arvet jag är stolt över: det progressiva Sverige, det framåtinriktade Sverige, det Sverige som ser till att utveckla lagstiftningen bland annat när det gäller mäns våld mot kvinnor, vilket jag har haft förmånen att få vara med och göra under de här åren. Jag ställde en fråga om vårdnadsbidraget eftersom jag ville se hur Tobias Andersson skulle svara. Han svarade naturligtvis inte utan försökte raljera och låtsas som att han inte riktigt förstod. Grejen är att om man går tillbaka till en gammal konservativ ordning där kvinnor inte har möjlighet att förvärvsarbeta kommer de inte att kunna bryta sig ur sina destruktiva relationer. De kommer att vara kvar i de här äktenskapen, ofta under förtryck och våld, både sexuellt och annat. Det var det som var min poäng, men jag fick inget svar. Jag måste utgå från att om Tobias Andersson och Pontus Andersson får makten och möjligheten här i riksdagen kommer de att driva fram ett sådant vårdnadsbidrag. Det tror jag vore förödande, både för jämställdheten totalt sett i landet och för frågan om mäns våld mot kvinnor.